Fru talman! Med hänsyn till projektens enorma kostnader är det givetvis inte möjligt för Sverige att delta i utforskandet av rymden annat än i samarbete med många andra länder. Det logiska för oss är därför i dag att satsa på vårt deltagande i det europeiska rymdsamarbetet ESA. Till skillnad från flera av de länder som deltar i detta samarbete har vi i Sverige två definitiva och tungt vägande anledningar att delta i ESA:s arbete. Dels har vi ett industriellt motiv, beroende på att vi har en för en liten nation unik flygindustri, dels har vi ett regionalt motiv, beroende på att en av ESA:s allra viktigaste baser är Esrange utanför Kiruna. Med hänsyn till dessa dubbla motiv borde Sverige delta i ESA:s arbete med minst samma andel som vår bruttonationalprodukt utgör av den samlade bruttonationalprodukten i de länder som deltar i det europeiska rymdsamarbetet. Med de av regeringen nu uppdragna planerna blir detta inte alls fallet, utan vi kommer att hamna på mindre än hälften av vår ”naturliga” andel i detta samarbete. För att öka denna andel och för att säkerställa Esranges framtid inom ESA är det av särskild vikt att Sverige deltar i det s.k. Columbusprojektet inom vars ram Esrange förutsatts medverka bl.a. med datanedtagningen från en av projektets plattformar. Utan sådant deltagande riskerar vi att Esrange förlorar i betydelse för ESA:s fortsatta arbete, vilket vore särskilt allvarligt, eftersom denna bas i dag utgör en viktig del i differentieringen av orten Kirunas eljest ensidiga näringsliv. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Då det gäller möjligheterna att förstärka jordbruket i Norrbotten genom att tillföra det skog från domänverket är utskottsmajoriteten alltför tveksam. Man säger att ”domänverket bör medverka till att förstärka enskilda fastigheter genom försäljningar eller markbyten”, samtidigt som man i nästa mening säger att man ”avvisar tanken på en allmän utförsäljning av domänverkets skogsmark”. När nu hälften av domänverkets skogsmark finns inom Norrbotten, och detta län är landets glesast bebyggda, så ligger det i sakens natur att även om många av länets jordbrukare skulle få förstärkning av skogsmark från domänverket, skulle detta verks Norrbottensskogar endast minska marginellt. I Norrbotten — mer än i något annat svenskt län — skulle domänverket kunna försälja skog i den skala det här är fråga om utan att nämnvärt skada nuvarande köpare av virket från dessa skogar! Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Som aktiv ståltillverkare kan jag inte underlåta att kommentera vpk:s motion N246, som utgör basen för reservation 6. Det är sant att vårt land i dag importerar stora mängder smidesjärnskrot. Men denna situation befinner sig under snabb förändring. Före slutet av år 1989 kommer elektrostålverken i såväl Domnarvet som Hällefors att läggas ned, vilket kommer att minska skrotkonsumtionen i Sverige med 600 000 årston. Det kvarvarande importbehovet av järnskrot—ca 200 000 årston — kan inköpas på relativt nära håll till relativt låga priser. Så länge naturgas till lågt pris inte finns tillgänglig på plats där prisbillig malm finns — vare sig denna plats ligger i Norrbotten eller i Bergslagen — torde inte svensk tillverkning av järnsvamp vara ekonomiskt realiserbar. I Emden i Västtyskland står sedan fem år ett mångmiljardprojekt för järnsvamptillverkning öde, trots att det avsetts använda billig Nordsjögas och billig norsk malm från Sörvaranger. Samma öde skulle nog i dag drabba ett nyanlagt svenskt järnsvampverk — men insamlingskostnaden för skrot är i snabbt stigande, och dess renhet och kvalitet sjunkande. Det finns kanske anledning att då och då räkna igenom ett sådant projekt med hänsyn till de nya faktorpriser som då kan föreligga. Men ”plasmaredmetoden” kräver billig elkraft, som vi i framtiden kommer att få ont om. Billig naturgas erfordras — men den kan ju tidsmässigt vara mycket närmare än vad vi hittills trott. Beträffande folkpartiets politik i fråga om småföretagen hänvisar jag till Elver Jonssons anförande i föregående debatt.

Fru talman! I detta betänkande behandlas frågor som tidigare har debatterats i kammaren vid olika tillfällen för inte så länge sedan. Jag kommer till skillnad från tidigare talare inte att utnyttja den angivna taletiden och inte heller beröra särskilt många av de frågor som tas upp i reservationerna. Rymdtekniken i Kiruna kommer, om den rätt utnyttjas, att få en avgörande betydelse inte bara för Kirunaregionen utan för hela Norrbottens län. För att kunna stimulera utvecklingen av teknik, forskning och företag på det här området tror jag också att det är viktigt att få en högskoleenhet till Kirunaregionen. Det skulle på ett mycket avgörande sätt påskynda en positiv utveckling. Frågan om småföretagsutveckling har vi berört i samband med det förra betänkandet, och därför skall jag avstå från att argumentera ytterligare på den punkten. Överföring av skogsmark från domänverket till enskilda är också en gammal bekant fråga. Jag är tacksam för att de andra partierna har ställt upp bakom centerns motion i det här avseendet. Jag tror att det var en felsägning av den tidigare talaren att det inte nämnvärt skulle skada försäljaren, om man skulle överföra skog från domänverket till enskilda. Som jag ser det skulle ett decentraliserat, enskilt ägande vara till nytta för Norrbotten, inte minst för inlandet. Det är många i Norrbottens inland som gärna skulle vilja förvärva skogsmark för att kunna skapa sin trygghet och bo kvar i utpräglade glesbygdskommuner och byar. En överföring av skogsmark på det sätt som skett i vårt östra grannland skulle då vara en positiv åtgärd. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer vid detta Prot. 1987/88:131
Särskildäregionalpoliz na ; tiska insatser i Norr Fru talman! Det var inte fråga om en felsägning. Vad jag menade var att a bottens län domänverkets arealer i Norrbotten är så stora att de arealer som skulle kunna behövas för överförande till privata jordbrukare inte spelar någon roll ur domänverkets synvinkel. Verket har ju över hälften av sitt markinnehav i Norrbotten, och i relation till den väldiga arealen är de arealer som det här talas om så små att de inte betyder någonting.

Fru talman! Debatten kring detta betänkande är ju delvis en fortsättning av den debatt som nyss avslutades om arbetsmarknadsutskottets betänkande. Den handlar dock om andra delar av Norrbottenspolitiken. Dessutom blir det en diskussion som inte rör enbart Norrbotten genom att utskottsmajoriteten inom näringsutskottet gjort ett tillkännagivande om den bakteriella lakningen av malmer. När vi från vänsterpartiet kommunisterna för några år sedan första gången tog upp den här frågan kunde man väl tro, att riksdagen omedelbart skulle förstå hur viktigt det var att starta ett utvecklingsarbete kring denna teknik för framtagning av metaller. Det handlar ju inte om något mindre än en drastisk förändring inom sulfidmalmshanteringen — en förändring som innebär att metallen tas fram utan smältning, att låghaltsfyndigheterna nu blir intressanta, att man kan göra omfattande besparingar i fråga om kostnader, energiåtgång och transportbehov. Tekniken går ut på att man, enkelt uttryckt, lägger upp den krossade malmen på en absolut tät lutande platta. Därefter sprutas laklösningen över malmen. Lösningen rinner igenom malmen och samlas i en behållare, där metallen fälls ut. Laklösningen pumpas tillbaka och sprutas åter över malmen osv. Det är ju inte säkert att den pilotanläggning som vi från vpk och centern och ett par socialdemokrater motionerat om hamnar i Norrbotten. Naturligtvis hoppas jag att så sker. Men under alla förhållanden är jag glad över att den tålmodiga opinionsbildning som vi från vpk stått för genom återkommande motioner nu fått ett genomslag här i riksdagen. Så till de förslag som vårt parti lagt fram men som inte fått stöd från näringsutskottet, varför vi tvingats reservera Oss. Vi anser det logiskt att ASSI:s huvudkontor flyttas till Norrbotten. ASSI:s huvudsakliga verksamhet finns inom vårt län. Kopplingen huvudkontor—industri skulle stärkas. Vi anser att de argument som utskottsmajoriteten anför mot en flyttning inte är hållbara, eftersom regeringen som representant för ägaren-staten naturligtvis har medel för att se till, att huvudkontoret flyttas. Vpk har återupprepat tidigare krav på ett järnsvampsverk till länet. För att producera stål av hög kvalitet och minska det skrotberoende som svensk stålindustri brottas med anser vi att järnsvampsverk borde byggas, varav ett i Norrbotten. Det var intressanta kommentarer från Lars De Geer, men möjligen var det en sak som glömdes. Det är ju viktigt att man har så rent material som möjligt när man ständigt skall höja stålets kvalitet, eftersom all utveckling inom ståltillverkningen går mot allt högre kvaliteter. I övrigt ämnar jag inte kommentera inpasset. Vi vill också att regeringen tar initiativ för att utreda möjligheterna till byggmaterialproduktion i Gällivare kommun. Förutom vinsterna ur regionalpolitisk synpunkt med en sådan lokalisering finns andra starka skäl. Det råder brist på bostäder i Sverige. Byggjättarna växer sig allt starkare och priserna på byggmaterial skjuter i höjden. En byggmaterialproduktion i samhällelig ägo och med inriktning på billig serieproduktion av hög kvalitet och med extremt energisnåla lösningar vore en viktig insats för att komma till rätta med prisstegringar på byggande och höjda bostadskostnader. Det vore en viktig insats för att uppnå målen: bostaden som en social rättighet och skäliga hyror. LKAB:s gruvor var länge flaggskeppet bland statens företag i Norrbotten. Väldiga vinster skapades genom gruvarbetarnas hårda arbete och slussades in i statskassan som förräntning på ägarkapitalet. Gruvbolaget har i sin strategi för gruvorna hela tiden arbetat med målsättningen att höja kvaliteten på malmen, senast genom den pelletsframställning som sker i anslutning till gruvdriften. Det har länge varit känt att förutom järnmalm finns i det utbrutna materialet apatit och sällsynta jordartsmetaller. Gång på gång har vi från vänsterpartiet kommunisterna framfört kravet på en diversifiering av LKAB:s verksamhet. Vi har velat att man skulle starta framställning av handelsgödsel, baserad på apatiten och andra råvaror som finns i Norrbotten, och producera ett kadmiumfritt fullgödselmedel. Vi har pekat på förutsättningarna för järnsvampsverken. Självfallet har vi också pekat på den resurs som de sällsynta jordartsmetallerna utgör. Nu har en annan händelse inträffat, som styrkt oss i övertygelsen om hur riktig vår bedömning har varit. Utvecklingen av supraledartekniken går nu mycket snabbt framåt. Basmetallen för supraledaren är yttrium, som finns i riklig omfattning i de sällsynta jordartsmetallerna. Mot den bakgrunden får vårt förslag från vänsterpartiet kommunisterna om en förnyad utvärdering av LKAB-gruvorna och strategin för kompletterande produktion ses. Det finns alltså flera inslag av offensiv inom de statliga företagen som behandlas i detta betänkande. Tyvärr har inte näringsutskottet velat stödja våra förslag. Med ett, frånsett vpk, enigt utskott har man ju erfarenhetsmässigt inte stort hopp om att riksdagen kommer att gå emot utskottet. Men kom ihåg: Att skjuta problemen framför sig är att också på sikt förvärra dem. Med detta vill jag slutligen yrka bifall till reservationerna 4, 5, 6 och 7 och i Övrigt till utskottets förslag i detta betänkande.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande 1987/88:38 om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län gäller anslag till prospektering, teknisk forskning och utveckling samt rymdverksamhet. Till betänkandet har fogats sju reservationer. Reservation 1 står de tre borgerliga partierna bakom. Den handlar om Sveriges deltagande i det europeiska rymdsamarbetet. Jag vill hänvisa till att riksdagen så sent som för några veckor sedan behandlade samma fråga. Det finns därför ingen anledning att upprepa argumenten. Riksdagen avslog vid det tidigare tillfället den borgerliga reservationen. Reservation 2, från centern, handlar om ökad satsning på småföretag. Även när det gäller detta område har riksdagen nyligen behandlat några av förslagen samt avslagit dessa. De förslag som tas upp i reservationen är, som framgår, av generell karaktär. Utskottsmajoriteten har inte funnit det meningsfullt att sakbehandla dessa i det nu aktuella sammanhanget. Av reservation 3 framgår att de borgerliga partierna vill öka överföringen av domänverkets skogsmark till enskilda i Norrbottens län. Detta yrkande behandlades av riksdagen så sent som för en vecka sedan. Jag hänvisar därför till argumenten som lämnades då riksdagen avslog förslaget. I reservation 4 begär vpk att ASSI:s koncernkontor skall förläggas till Norrbotten. Utskottsmajoritetens uppfattning är att det inte är riksdagens eller regeringens sak att besluta om förläggningen av olika enheter i de statsägda bolagen. En utvärdering av LKAB-gruvornas ekonomiska potential krävs i reservation 5 av vpk. Vpk menar att detta skulle kunna ge en utökad verksamhet i malmfältsregionen i framtiden. Utskottsmajoriteten utgår från att LKAB beaktar alla möjligheter för att bredda företagets verksamhet. Jag vill också påpeka att det pågår ett utredningsarbete när det gäller utvinning av sällsynta jordartsmetaller. Någon särskild utvärdering är därför inte nödvändig. I reservation 6 kräver vpk att ett järnsvampverk skall komma till stånd i Norrbotten. Utskottsmajoriteten vill hänvisa till att tidigare projekt med järnsvampi Norrbotten lagts ned på grund av alltför ogynnsamma marknadsutsikter. Framför allt är det svårigheterna att få avsättning för överskottsvärmen som projektet stupat på. Inget nytt har framkommit som skulle göra ett järnsvampverk lönsamt. I reservation 7 kräver vpk en utredning om möjligheterna till produktion av byggelement i Gällivare. Utskottets majoritet anser att idéer om industriell produktion på en viss ort bör prövas på i första hand regional nivå. Fru talman! Med det anförda hemställer jag om kammarens bifall till utskottets hemställan samt avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag är inte förvånad över att Sven-Åke Nygårds som utskottsmajoritetens talesman yrkar avslag på våra reservationer. Men hade man från utskottets sida haft en politisk vilja att pröva våra förslag hade man kunnat inta en mer konstruktiv hållning. Eftersom Sven-Åke Nygårds är socialdemokraternas talesman i denna fråga finner jag det förvånande att utskottsmajoriteten inte har visat en något mer offensiv attityd till dessa förslag. När det gäller t.ex. flyttning av ASSI:s huvudkontor har naturligtvis regeringen som representant för ägaren-staten makt och medel att se till att huvudkontoret flyttas om nu regeringen vill utnyttja sitt inflytande.

Fru talman! Jag sade att varken riksdagen eller regeringen bör lägga sig i frågan om om huruvida ASSI:s huvudkontor skall flyttas. Om ASSI:s ledning anser att huvudkontoret skall ligga där det ligger nu får vi acceptera det. Den här typen av frågor återkommer då och då när det gäller statliga företag.

Fru talman! Det här är ändå ytterst en fråga om politisk vilja. Enligt min politiska vilja bör ASSI:s huvudkontor flyttas. Om man inom regeringen och inom socialdemokratin hade en sådan vilja skulle man se till att kontoret flyttades.
Fru talman! Jag respekterar Paul Lestanders politiska vilja. Och jag hoppas att jag som socialdemokrat skall bli respekterad för den politiska vilja som socialdemokraterna står för.

Fru talman! Vi har i olika sammanhang tidigare diskuterat hur man skall effektivisera regionalpolitiken och skapa nya instrument för den regionala utvecklingen. En idé som då har växt fram är att låta de kommuner, där man inom kommunens område producerar vattenkraft, i större utsträckning komma i åtnjutande av de vinster som vattenkraften ger. Att låta kommuner som producerar vattenkraft få del av vinsterna från denna skulle på ett radikalt sätt förbättra och förstärka de regionalpolitiska stödmedlen. Det skulle också vara ett sätt att ge de bygderna en kompensation för de resurser som hämtas där. På många sätt skulle sysselsättningsutvecklingen positivt förbättras i olika delar av landet men framför allt i skogslänen, där ju vattenkraften spelar en stor roll, om de regionerna fick del av vinsterna från vattenkraften. Vi har från centerns sida i olika sammanhang tagit upp den här frågan. Vi började vid 1978/79 års riksdag att peka på hur just Norrbottens län kunde förstärka sin ekonomiska situation, förbättra näringslivet och förbättra de regionalpolitiska stödmedlen, om länet kunde få del av de ekonomiska resurser som vattenkraften ger. I dag skickas betydande belopp ut ur länet via avgifter, via skatter och på andra sätt men också via vattenkraften. I andra sammanhang får länet sedan komma tillbaka till riksdag och regering och begära stöd för att klara viktiga investeringar. De frågorna behandlar vi här just i dag. Det vore ett effektivt sätt att låta länet i större utsträckning än för närvarande få del av energivinsterna och därmed bli mindre beroende av den paketpolitik som vi sett exempel på de senaste åren. Vinsterna från vattenkraften skulle kunna få en mycket stor betydelse för utvecklingen av näringslivet och samhällslivet i. Norrbotten. Utan tvivel används vinsterna från den norrbottniska vattenkraften i dag för att täcka förluster och investeringar i kärnkraftsproduktionen i andra delar av landet. När vi i centern med spänt intresse såg fram emot regeringens proposition, förväntade vi oss att regeringen skulle ha tagit hänsyn till en enig länsstyrelse i Norrbotten, som hade föreslagit att vinsterna från vattenkraften skulle återföras till Norrbottens län. Det skall gärna sägas att man på olika håll — det gäller fackföreningsrörelsen och det gäller enskilda politiska partier — har fått en ökad förståelse för att vinsterna från vattenkraften borde användas i regionalpolitiskt syfte. När regeringen inte tog hänsyn till vare sig en samlad opinion i Norrbotten eller länsstyrelsen, var det klart att vi i Norrbotten kände besvikelse över att Norrbottenpaketet inte gav prov på något nytänkande. Det var bara ett typiskt kortsiktigt valårspaket som socialdemokraterna presenterade. Vi i centern har aktualiserat idén att Norrbotten skulle få starta ett regionalt energibolag. Till det energibolaget skulle man överföra de anläggningar som i dag drivs i Vattenfalls regi. Genom att regionalisera Vattenfall och låta länet få del av Vattenfalls anläggningar och vinsterna från dessa skulle man väsentligt förbättra länets ekonomiska situation. Ett regionalt energibolag i Norrbotten skulle också vara av stor betydelse när det gäller att stärka näringslivet. Jag tror att man skulle kunna växla ut många av de olika former av stöd som i dag utgår via industriverk, utvecklingsfonder osv., om länets näringsliv direkt via vinsterna från vattenkraften kunde få pengar för att förstärka sin situation. Vi har tidigare i dag i debatten här i kammaren diskuterat just sådana frågor. Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket utan bara konstatera att socialdemokraterna tidigare envist har sagt nej till sådana här förslag. Vid inte mindre än tio olika tillfällen har socialdemokraterna tidigare sagt nej till centerns förslag att låta energivinsterna från Norrbotten stanna i länet. Jag beklagar att också ledamöter på Norrbottensbänken aktivt har deltagit i att rösta mot dessa förslag. Jag tycker att det finns skäl att säga att det, om man skall förändra regionalpolitiken, måste till nya och betydligt djärvare tag än dem vi hittills har sett. På den nationella nivån måste man avstå från att utöva inflytande och bestämmanderätt över en sådan resurs som just vattenkraften utgör. Därigenom skulle man kunna förstärka länens situation, och det skulle vara av stor betydelse för Norrbottens län. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till centerns reservationer i det föreliggande betänkandet. Jag avstår från ytterligare argumentation med hänsyn till kammarens tid.

Fru talman! De regionala orättvisorna är påtagliga och har länge så varit. Vad som kan göras för att på något sätt utjämna dem och skapa en rättvisare ordning skall naturligtvis göras.

Det är alltså inte bara materiella tillgångar som man har fört ut ur regionerna, utan man har också lämnat efter sig en påverkan på landskapet som många gånger har varit negativ för de skönhetsvärden som där har funnits. Det är inte så underligt om en sådan företeelse betraktas som en stötande symbol för en exploatering från Sydsveriges sida och kraftföretagens sida gentemot Norrland. Detta har naturligtvis, i förening med det faktum att de äldre vattenkraftsanläggningarna är utomordentligt lönsamma, väckt den tanken att man genom en förhöjd beskattning skulle kunna dra in en del av dessa övervinster för att kunna återföra dem till de regioner i vilka de har producerats. Det har då funnits olika idéer om hur detta skulle arrangeras. Från vpk:s sida har vi naturligtvis ställt oss positiva till själva grundtanken, men vi säger också att man måste vara noga med i vilken form man tillämpar den. Vi menar att om det skall vara någon idé med det här och det skall medföra en verklig omfördelning, då måste man höja skatteuttaget. Man måste dra in en större del av den äldre vattenkraftens övervinster, så att man skapar ett ökat uttag och får ökade resurser att sätta in i de norra länen. Om man gör på det sätt som en del andra vill, att man bara låter en del av det som redan tas ut i beskattning återgå, då får man ju bara en sorts omfördelning mellan den statliga ekonomiska kalkylen och den regionala och lokala kalkylen. Det kan ju medföra att man visserligen då får en förstärkning regionalt men att man samtidigt dränerar statskassan på motsvarande belopp och därmed försämrar den centrala statsmaktens möjligheter att på olika sätt bedriva en aktiv regionalpolitik. Skall det vara någon verklig vits med det hela, måste det ske en omfördelning från kraftindustrin, som tillgodogör sig övervinsterna, till de bygder som svarat för att dessa vinster en gång har producerats. Vi är också litet kritiska mot den uppläggning som här har skymtat i vissa varianter och som innebär att man från länets sida sedan skulle ytterligare fördela de eventuella resurserna, fördela dem på kommuner och skapa en styrelse för varje kommun att förvalta det hela. Det skulle ju bli ett omfattande administrativt kineseri. En annan nackdel är att man i kommunerna ju har begränsade möjligheter att bedriva en aktiv regionalpolitik och att man där dessutom av naturliga skäl, eftersom det är fråga om lokala myndigheter, inte besitter den överblick som fordras för att ge de regionala insatserna den effektiva utformning som de behöver ha. I det nuvarande skedet av regionalpolitiken har det ju mer och mer blivit tydligt att det viktigaste är att satsa på det man brukar kalla för infrastrukturinvesteringar och infrastrukturell utveckling av olika slag. Det kan gälla kommunikationer, utbildningsinsatser, högskoleväsen och liknande för att lyfta dessa regioner. Man planerar sådana ting bäst och man ger insatserna den mest effektiva utformningen om man får ha en viss överblick över situationen och kan sätta in åtgärderna där de ger störst effekt. En alltför stor uppstyckning är i detta speciella fall inte att rekommendera. Med dessa synpunkter, fru talman, ber jag att få yrka bifall till vpkreservationerna 1 och 3.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 43 behandlas åtgärder till förmån för vattenkraftsproducerande regioner. Till betänkandet har fogats fyra reservationer. I reservation 1 begär vpk att skatten på vattenkraft skall höjas med 6 öre per kWh. Man vill också att nuvarande undantag från skatteplikten för anläggningar som har tagits i drift efter 1977 skall slopas. Vi kommer om fem dagar att behandla den samlade energipolitiken, då vi skall ta ställning till näringsutskottets betänkande 1987/88:40. I det betänkandet tas ett samlat grepp om den framtida lönsamhetsnivån inom kraftindustrin, främst i avseende på de förestående elprishöjningarna. Det vore fel att här diskutera en del av en stor fråga, då vi om några dagar skall diskutera helheten. Med hänvisning till detta yrkar jag avslag på reservation 1. Reservationerna 2 och 3 av centern resp. vpk kräver åtgärder till förmån för vattenkraftproducerande regioner. Man hävdar med litet olika motiveringar att delar av de vinstmedel och skatteintäkter som vattenkraftsproduktionen skapat skall återföras till de producerande regionerna. Detta skulle bidra, menar reservanterna, till utvecklingen i de nämnda regionerna. Det ligger en hel del i de förslag som framförts i de motioner som reservationerna bygger på. Jag yrkar dock avslag på reservationerna, eftersom just dessa förslag prövas i en parlamentariskt sammansatt kommitté. Den kommittén skall redovisa förslag senast den 15 maj 1989. Jag vill erinra om att de norra delarna av Sverige redan i dag betalar mindre skatt på elkraften än övriga landet. Centern kräver i reservation 4 att ett energibolag skall bildas i Norrbotten. Man menar att detta bl.a. skulle stärka den norrländska industrins konkurrenskraft. Förslaget har framförts i många år, men varje gång avslagits av riksdagen. Utskottsmajoriteten har inte heller nu funnit anledning att biträda förslaget. Vi anser att det inte tillkommit några nya faktorer som skulle bidra till ett förändrat ställningstagande.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

Fru talman! Mycket kort: Nygårds menar, med hänvisning till att vi skall föra en energidebatt nästa vecka och att det sitter en regionalpolitisk utredning, att vi inte skall behandla de frågor som tas upp i reservationerna. Han yrkar avslag på dem. Detta är ett sätt att krypa undan. Oavsett vad den regionalpolitiska utredningen kommer fram till och oavsett vad miljödebatten kommer att föra med sig behandlar vi just nu ett speciellt åtgärdspaket för Norrbottens län. Det naturligt att då också behandla dessa frågor i sammanhanget. Vi tycker att de är så pass väsentliga att man med förtur borde vidta de åtgärder för Norrbottens län som vi har föreslagit. Sven-Åke Nygårds säger att inga nya faktorer har kommit in i bilden sedan riksdagens tidigare behandling av frågan. Jo, en mycket viktig faktor har tillkommit, nämligen den att en enhällig länsstyrelse i Norrbottens län för första gången har tagit upp frågan och gjort en framställan till regeringen om Prot. 1987/88:131 att energivinsterna skulle få stanna i Norrbottens län. Detta har regeringen 1 juni 1988 inte tagit hänsyn till. Det är att beklaga.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har kommit att spela en alltmer uppmärksammad roll i svenskt politiskt liv. Det är ingalunda, herr talman, någon okontroversiell roll. Utskottets granskningsverksamhet har blivit föremål för de mest skiftande bedömningar, från högstämda lovord om en förnyelse av riksdagen till uppmaningar att sluta upp med att ställa till oreda i samhällsdebatten. Det må kanske tillåtas mig att i mitt inledningsanförande ge några synpunkter på detta utifrån det betänkade som vi nu skall diskutera. Låt oss börja med en tankelek. Inte bara KU:s granskning utan också t.ex. medborgarkommissionen visar att överträdelser av svensk vapenexportlagstiftning har skett under många år. Kritik riktas mot godtrogenhet, slarv, brist på dokumentation, avsaknad av klara regler, begränsade resurser vad gäller tillsyn och mycket annat. Detta är en kritik som det är lätt att instämma i med facit i hand. Men vad hade hänt om vi under de tidsperioder som vi nu kritiserar hade haft ett aktivt, alert och kritiskt konstitutionsutskott? Om vi för tjugo år sedan hade haft offentliga utskottsutfrågningar? Om utskottets granskning redan då hade rönt samma uppmärksamhet som i dag? Om det vänliga samtalet hade ersatts av konfrontation, misstänksamhet, borrande efter sanningen och ansvarsutkrävande? Hade inte ett KU då med dagens arbetsmetodik inte bara funnit överträdelser på vapenexportområdet utan också en rad andra händelser som då borde ha kommit fram i ljuset? Är det troligt att s.k. affärer har börjat inträffa först under senare år? Frågorna måste ställas. Hade inte mycket sett annorlunda ut om granskningen hade varit effektivare tidigare? Hade inte vetskapen om ett granskande och effektivt konstitutionsutskott också haft en förebyggande effekt, så att vi hade sluppit en del av det som vi nu tvingas genomleva? ”KU är en hund som morrar men inte bits”, sade en gång Arthur Engberg. Och visst hade han rätt då. Frågan var om KU ens morrade utan snarare viftade på svansen åt regeringen. Nu viftar inte KU på svansen längre, till stor saknad för några. En markant förändring har skett i utskottets verksamhet. Det är en förändring som har kommit för att stanna. Men säger någon, nog vill väl alla granska, det kan väl inte Anders Björck vara ensam om? Självfallet, säger jag, visst vill alla ha en effektiv granskning, i princip, för så är det. När vi från oppositionens sida kräver mer resurser till KU, så säger socialdemokraterna ja, fast bara i princip. När vi vill komma i gång med granskningen tidigt för att hinna göra ett grundligt arbete, så säger socialdemokraterna ja, fast bara i princip. När vi vill ha utfrågningar som är så heltäckande som möjligt, så säger socialdemokraterna ja, fast bara i princip. När vi snabbt vill ha fram vederbörliga dokument, så säger socialdemokraterna ja, fast bara i princip. När vi vill ha öppenhet och ta bort onödiga hemligstämplar, så säger socialdemokraterna ja, fast bara i princip. När vi vill tala i klartext och utdela kritik mot dem som har begått fel, så säger socialdemokraterna ja, fast bara i princip. Herr talman, så är det. I princip har ingen något emot ett starkt konstitutionsutskott. Men hur ser vekligheten ut? KU har kritiserats för att vara ett partipolitiskt sammansatt organ. Jag säger: Det är bra. För just de partipolitiska motsättningarna är en effektiv drivkraft i granskningsarbetet. Detta är ingenting att skämmas för eller hyckla över. Oppositionen vill helt naturligt dra fram fel och misstag som kan relateras till den sittande regeringen. Regeringens partivänner i utskottet vill försvara, ta fram det som förklarar och rättfärdigar. Det är inget fel i det heller. Under se senaste årens granskningar har bl.a. jag själv fått på huden i framför allt den socialdemokratiska pressen och från ett och annat statsråd. Ett botaniserande i klippen, herr talman, visar på en imponerande provkarta över det svenska språkets vanligaste skällsord samt en del nyheter på området. Man tror knappast att det är sant när man sammanställer en lista på vad som sagts om min ringa person i det här sammanhanget. Alla begår naturligtvis fel och misstag. Vi säger saker som är överdrivna, vi är på fel spår ibland, och vi ser handlingar utifrån ett eget perspektiv. Jag är inget undantag. Vi har alla säkert begått fel under de år som vi har verkat i konstitutionsutskottet. Men jag ångrar inte den inriktning som jag har haft i min verksamhet. När jag kom till konstitutionsutskottet 1974 hade granskningen i praktiken stannat av. Utskottet intresserade inte många. Det spelade en undanskymd roll i svensk politk och i den nationella debatten. Det fanns säkert många som tyckte att det var bra. Utskottet tyngdes av sin höga status och värdighet. Skulle vi ha fortsatt på denna väg? Undan för undan kom många att reagera mot detta. Kunde det vara rimligt att t.o.m. vilka ärenden som anmäldes till KU och som sedan granskades under en hel vår var hemligstämplade, dvs. bara det faktum att de hade anmälts var hemligstämplat, till dess betänkandet justerades och blev offentligt? Så var det för inte så många år sedan. Var det rimligt att stora dagspolitiska frågor, med konstitutionella inslag, inte granskades av utskottet? Fanns det någon rimlighet i att vi nästan aldrig hade utfrågningar, och när sådana väl började bli vanligare, de skedde bakom stängda dörrar? Var det slutligen rimligt att hela granskningen skedde i hemlighet, i praktiken på regeringens villkor och utan offentlig insyn? Mitt svar var nej. Jag var ingalunda ensam om den uppfattningen. Det har funnits många i riksdagen inom olika partier, bland statsvetare och inom media som haft kritiska synpunkter på tingens ordning. Men kritik bara i ord räcker inte. Med olika åtgärder kom granskningen att gradvis ändra karaktär. Det blev vanligare med utfrågningar, och de började tas upp stenografiskt. Mer material begärdes in, och hemligstämpeln var inte längre något som automatiskt stoppade oss. Framför allt kom fler och fler frågor under KU:s gransknig. Slutligen fick vi i vår de öppna utskottsutfrågningarna. Det här låter kanske som en lugn och okontroversiell utveckling. Ingenting kan vara felaktigare. Det har krävts många initiativ, mycket bråk, många hårda ord, mycken olydnad och energi för att förändra. Man må tycka vad man vill om arbetsmetoderna, men jag hävdar att de har varit nödvändiga för att föra utvecklingen framåt. Jag ångrar inte att de kommit till användning. Att granska regeringen är nödvändigt också i fortsättningen, hur den än är sammansatt, vilken politik den än driver. Rollerna förändras vid ett regimskifte, men KU:s granskande verksamhet måste ha kontinuitet, vara accepterad och effektiv. Vi är inte där ännu. Jag sade nyss att förändringarna genomgående har drivits fram under strid, att socialdemokraterna har bedrivit ett uppehållande försvar. Det är möjligt att ett regimskifte kan förändra detta. Men, frågar någon, är det då nödvändigt med så mycket bråk, så högt tonläge? Jag svarar: Tyvärr är det nog så, och så kommer det att vara också i fortsättningen, oavsett hur regering resp. opposition ser ut. Regeringsledamöter är inte mer än människor, och den dag de med glädje och förhoppningsfull håg beger sig till KU har granskningen förfelat sitt syfte. Det får aldrig bli en granskning på regeringens villkor, oavsett vilken regering det är. Man kan fråga sig om den nuvarande ordningen är bra när det gäller att säkerställa oppositionens roll. Det finns frågor som måste diskuteras. För det första: Skall inte en minoritet ges rätt att besluta om inkallande av personer och om att utfrågningarna sker offentligt? Skall majoriteten sätta upp ramarna för hur oppositionen granskar? För det andra: Skall inte utskottet ges personella resurser, så att vi slipper förlita oss på promemorior och underlag från regeringskansliet, den part som vi granskar? KU har i dag ett kansli av högsta kvalitet, men aldrig så duktiga människor kan inte arbeta mer än dygnet om under granskningsperioden. Detta är frågor som det är nödvändigt att ställa i dag. KU kan bättre. Men ingen skall tro att en effektivare granskning kommer till stånd genom att alla stridsyxor grävs ned, att silkesvantarna träds på och att gemytligheten sprids över alla gränser. Även om det alltid är trevligare med gemyt än spänningar, handlar det här ytterst om att KU:s och därmed riksdagens granskning skall bli trovärdig. Herr talman! Låt oss återgå till inledningen. Hade inte mycket av det som KU kritiserar i dag — dålig kontroll, ofullständiga rutiner, bristande observans, godtrogenhet och mycket annat — i någon mån kunnat upptäckas på ett tidigare stadium om vi hade varit lika aktiva för 15-20 år sedan som vi är i dag? Kan vi klara vår viktiga roll i framtiden utan att reformera och effektivisera vårt granskningsarbete? Mitt svar på dessa frågor är nej. Här behövs förändringar. Men, herr talman, var så viss, de kommer inte fram utan strid och utan beskyllningar för partinit, effektsökeri, bråkighet och allt annat som funnits med i debatten om KU:s roll. Men det priset måste betalas. Årets granskningsbetänkande och dess förhistoria utgör en tankeställare. Herr talman! Några avslutande ord om årets granskningsbetänkande. Vapenexportfrågorna har fått stort utrymme, enligt mångas mening för stort. Utskottet har granskat fler frågor, även om detta har haft svårt att tränga igenom för vapenexporten har dominerat. Det gäller Berglingaffären, utnämningspolitiken, planoch bostadsverkets utflyttning till Karlskrona m.m. Däremot har utskottet inte gjort en granskning av Palmemordets efterspel utan nöjt sig med att hänvisa till två utredningar som arbetat med ärendet. Jag skall återkomma till det litet senare i dag. Finns det då något genomgående tema i det som vi funnit? Svaret är ja. Hyckleri och dubbelmoral vad gäller vapenexporten. Att inga fel:begåtts och inga ansvariga finns när det gäller andra frågor. Utskottsmajoriteten är begåvad med det mest försonliga sinnelag som tänkas kan. Frågan är emellertid om man inte försöker bevisa och förklara för mycket. Därigenom minskar också trovärdigheten i de slutsatser som majoriteten drar av årets granskning.

Herr talman! Konstitutionsutskottet behövs inte. Det klarar inte av att granska regeringen ordentligt, eftersom det är politiker som granskar varandra och eftersom utskottet då inte kan komma fram till några bra slutsatser. Tidningarna är mycket bättre och snabbare på att granska makthavarna. Juristerna har mycket större kunskap och är mer kompetenta och objektiva när det gäller att klara granskningen. Detta är några ganska vanliga kommentarer som man får höra i diskussionen om konstitutionsutskottets arbete och kontroll av regeringen. Även jag är till viss del kritisk mot hur granskningen går till. Vi har väldigt små resurser. Nästan varje annat utredningskansli av större dignitet har större resurser än konstitutionsutskottet. Vi lägger fram ett betänkande en gång per år med en mängd olika ärenden — hela granskningen av regeringens administrativa hantering, med författningar, propositioner osv. samt dessutom det som anmäls till KU av riksdagsledamöterna. Mycket av det som skrivs i konstitutionsutskottets betänkande kommer egentligen aldrig riktigt frami ljuset därför att det är så många saker som behandlas samtidigt. Det är ganska otydliga preciseringar av det samlade omdöme som konstitutionsutskottet kommer fram till om regeringens hantering. Det är ganska svårt att läsa ut huruvida det är ett hårt omdöme, om det är mycket eller litet av kritik som konstitutionsutskottet har att framföra. Vi har bekymmer med materialinsamlingen. Det åvilar i mycket hög grad de enskilda ledamöterna att själva veta vilken typ av handlingar de vill komma åt inom regeringskansliet. Det var bl.a. mot denna bakgrund som vi folkpartister i konstitutionsutskottet begärde att det skulle tillsättas en kommission som fick i uppdrag att gå igenom vapenhandeln sedan början av 1970-talet: De andra ledamöterna ville inte det. Jag förmodar att de trodde att de skulle få konkurrens. Det slutade trots allt med att det så småningom tillsattes en medborgarkommission. Jag tror att det var av stort värde. Det visade sig också att kommissionen fick väsentligt större resurser till sitt förfogande i sin granskning. Jag tror dock att min kritik av hur konstitutionsutskottet arbetar och uppfattningar om hur det skall kunna bli bättre förmodligen så småningom kommer att leda till resultat. De frågor jag tillställde konstitutionsutskottet i ett brev förra sommaren har i stort sett ännu inte behandlats. Jag är ändå optimistisk. Jag skall säga till de personer som ifrågasätter granskningen över huvud taget och som tror att de är bättre på att sköta den själva att de bortser ifrån den process som granskningen faktiskt innebär, framför allt nu när utskottsförhören dessutom blivit öppna. Jag tycker att alla vi som har till uppgift att granska och kontrollera makt kan säga att vi kompletterar varandra. Konstitutionsutskottets granskning har i många fall lett till resultat redan innan vi behandlar betänkandet. I tisdags beslutade riksdagen att den typ av samarbetsavtal som regeringen har träffat med den indiska regeringen i fråga om vapenexport inte längre skall få träffas, i avvaktan på att en utredning skall se på vilken typ av samarbetsavtal vi skall ha i framtiden. Det var ett mycket snabbt resultat av den tydlighet som konstitutionsutskottet har gett den här frågan i sitt granskningsarbete i år. I ett annat, litet ärende har det också blivit resultat ganska snabbt. För ett tag sedan fick vi ta ställning till en ny inriktning för hur restaureringen av Hornborgasjön i Västergötland skall gå till. Det var naturligtvis en anmälan till och granskning i konstitutionsutskottet som drev fram att detta skedde snabbare. Vi har i år tagit ett steg framåt mot bättre förutsättningar för den årliga granskningen. Jag tänker på de öppna utskottsförhören. Efter en nästan 25-årig kamp, bl.a. från folkpartiets sida, har vi nu öppnat våra dörrar. Många frågar: Innebär inte den här öppenheten att ni får veta mindre och att det blir mer av hemlighetsmakeri genom att det inte går att ställa alla frågor och genom att de utfrågade hänvisar till sekretess och annat? På det vill jag svara: Jag tror det är helt fel. Dessutom kan utskottet komplettera med slutna utfrågningar, om vi skulle vilja göra det. Vi har också gjort det i tre fall i år. Vi har haft säkerhetspolisens chef hos oss, vi har haft en andra utfrågning med krigsmaterielinspektören Sven Hirdman, och vi har haft Boforsdirektörerna, som ville komma bara om det var stängda dörrar, hos oss. Jag tror alltså att öppenheten har blivit väsentligt mycket större med de öppna förhören. Jag tror också att de öppna förhören har inneburit en kvalitativ förbättring av granskningen så till vida att vi som är ledamöter i konstitutionsutskottet kan ta del av den debatt som följer på de öppna förhören. Vi kan läsa i tidningarna och höra i radio och TV, och vi träffar våra partivänner och väljare, som har kommentarer under hand till vad som sker i de öppna förhören. Det breddar vår bas för granskningen, och det blir en dialog i samhället under själva granskningsarbetet. Man har också frågat: Har de öppna förhören kommit för att stanna? Är det ingen som är kritisk? Jo, det finns naturligtvis en och annan som på ett tidigt stadium hade bestämt sig för att tycka illa om detta med öppna förhör, att det skulle kunna bli teater och show och att kvaliteten skulle sjunka. Men jag tror att det mer handlar om en konservativ fasthållning vid intagna ståndpunkter. Jag noterar med glädje att de som i detta hus tidigare var ivriga motståndare, bl.a. socialdemokraterna, numera tycker att det har varit en bra reform att införa de öppna förhören. Många frågar om alla affärer som vi har haft under det senaste året: Palmeutredningen, Stig Berglings flykt, justitieombudsmannen, vapenaffärerna osv. Man frågar: Hur är egentligen tillståndet i landet? Har vi fått det sämre i den meningen att vi har fler affärer, att fler myglar och försöker krypa undan lagar, bestämmelser och förordningar? På det vill jag svara att jag har svårt att ha en absolut bestämd uppfattning om detta. Vi har haft affärer i Sverige förr. De som var med på 50-talet minns t.ex. rättsskandalerna då. Men jag tror att det till viss del har skett en uttunning i samhället vad gäller ansvarstagandet, och jag tror att det bl.a. hänger samman med den offentliga sektorns starka tillväxt under de senaste årtiondena. Jag tror att det som har hänt under de senaste åren har skadat oss politiker, skadat myndigheter och tjänstemän, skadat uppfattningen om våra företag och skadat journalisternas anseende. Jag sade att jag hade svårt att ha en alldeles bestämd uppfattning. Man möter ju också så mycket av samvetsgranna, lojala, kreativa och ärliga människor i vårt samhälle. Därför tycker jag det är fel att ha mycket svepande uppfattningar om att vi är på väg mot ett slags degenerering i Sverige. Jag har med glädje noterat att det i dag på många håll i vårt samhälle har börjat skapas en debatt om våra regler och vårt sätt att hantera reglerna. Vi har fått en etikdebatt inom olika sektorer av vårt samhällsliv. Vi politiker talar om det. Journalisterna talar sinsemellan om hur de skall sköta sina granskningsuppgifter. Företagen ordnar seminarier om hur de på ett riktigt sätt skall följa lagar och förordningar. Förhoppningsvis kan det alltså komma något gott ut av alla de affärer som vi har upplevt under de senaste åren. Så några kommentarer till själva betänkandet. Det finns ganska många reservationer till årets betänkande. Jag kan tänka mig att Olle Svensson vill utnyttja det förhållandet till att säga att kritiken är splittrad eller att det är hårdare kritik mot regeringen från dem som är oppositionella. Till det skulle jag vilja säga: Jag är alldeles övertygad om att om vi hade haft mer tid i slutskedet av vårt arbete skulle reservationerna ha varit mer samlade. Den sista natten satt vi ledamöter själva och formulerade reservationerna, och det fanns inte tid för någon egentlig samordning. Det fanns också mycket få s.k. alternativa skrivningar när vi tog ställning till hur betänkandet skulle se ut. Därför kan reservationsbilden verka litet splittrad. På en del punkter har det naturligtvis framförts en samlad kritik från utskottets sida. Den kommer självfallet inte att märkas särskilt mycket i dag, för det som kommer att diskuteras är de frågor där vi har olika uppfattningar.

Man säger: Ni får inte fram någonting, det blir inget slut på det hela, och det känns över huvud taget ganska obehagligt med bråk. Varför håller ni på att bråka på detta sätt? Till dem vill jag säga: Min uppfattning är att makt alltid korrumperar. Det gäller oavsett var man hör hemma ideologiskt och politiskt. De människor som har mycket makt riskerar att deformeras moraliskt. Därför är det av utomordentligt stor vikt att vi har en granskning, kontroll och insyn överallt där makt utövas, och det måste med nödvändighet leda till en hårdhänt granskning och till att det blir bråk och olika uppfattningar. Därför skulle jag också vilja säga att bråket är en av demokratins förutsättningar.

Herr talman! I den första omgången av granskningsdebatten brukar vi traditionellt anlägga vissa synpunkter på granskningens omfattning och på vad vi har åstadkommit. Det kan inte undvikas att det blir upprepningar år från år. Det kan nog inte heller undvikas att det blir upprepningar från oss som avlöser varandra här i talarstolen. Jag kan i mycket instämma i vad både Anders Björck och Birgit Friggebo har sagt här. Jag tror att även Olle Svensson kan instämma i en hel del av vad som har sagts. Häromdagen kunde man i Sydsvenska Dagbladet läsa en artikel författad av förre jordbruksministern Eric Holmqvist. Artikeln innehöll en nedgörande kritik mot konstitutionsutskottet, konstitutionsutskottets granskning som helhet och mot de öppna utskottsförhören. Den innehöll också en nedvärderande bedömning av oss som verkar inom konstitutionsutskottet. Eric Holmqvist gjorde en jämförelse med gångna dagar, då det var värdiga män för vilka man hade förtroende som satt i konstitutionsutskottet. De bråkade inte så mycket, men de hade tyngd i sig. Detta är i stort sett kontentan av artikeln. Vad som kan vara av intresse att notera i detta sammanhang är att det naturligtvis var väl förtjänta män som satt i konstitutionsutskottet; det var ju män på den tiden. Men man bör kanske samtidigt göra anmärkningen att de inte utövade någon granskning. I och med att de inte gjorde någonting på granskningsområdet undgick de kritik. Jag har studerat utvecklingen av konstitutionsutskottets verksamhet. Jag skall inte trötta kammaren med siffror utan endast nämna att 1970 års granskningsbetänkande omfattade 54 sidor med bilagor och allt. Debatten i kammaren med anledning av betänkandet klarades av på en timme. Det var den tidens granskning. Med andra ord kan man säga att den granskningsuppgift konstitutionsutskottet har enligt grundlagen praktiskt taget hade somnat in. Det var sedan under det begynnande 1970-talet som granskningen började vitaliseras. Vilka orsakerna till det var skall jag lämna därhän. Granskningen har sedan år för år fått en allt större omfattning. Vi kan alla se att granskningsbetänkandet i år inte har kunnat rymmas i en behändig volym, utan det har fått delas upp i två delar med bortåt 700 sidor. Detta visar vilken förändring som skett under, skall vi säga, en politikergeneration. Jag tror också att denna utveckling är ett uttryck för en förändrad inställning över huvud taget. Vi har i det svenska samhället fått mindre av hysch-hysch och konformism och mer av ifrågasättande. Det tycker jag är bra. Mycket av det som nu betraktas som skandaler, felgrepp, övertramp osv. har naturligtvis förekommit även tidigare. Skillnaden är att det nu har lyfts fram i ljuset. Många av de kontroversiella s.k. affärer som förekommit har lyfts fram just genom konstitutionsutskottets granskning. Det tycker jag är mycket värdefullt. Jag är alldeles övertygad om att de som ifrågasätter konstitutionsutskottets granskning och metoderna för den kommer att få fel. Konstitutionsutskottets granskning kommer att fortsätta, och den kommer sannolikt också att expandera. Häri ligger naturligtvis ett problem. Konstitutionsutskottet är ett riksdagsutskott. Vi har många andra frågor att behandla. Den tid vi kan ägna åt granskningen är trots allt begränsad. När det gäller stora och komplicerade frågor som t.ex. vapenexporten krävs mycken tid och inläsning för att man i betänkandet skall kunna avge mer välavvägda och på kunskap grundade omdömen. Detta är naturligtvis frågor vi i konstitutionsutskottet måste noga begrunda: vilka arbetsformer vi skall ha, vilka resurser utskottet skall ha till sitt förfogande för det grundläggande förarbete som måste till och hur vi skall disponera tiden för granskning över året. Jag tycker att öppenheten i konstitutionsutskottets granskning är bra. Vi har alltid haft ett betydande mått av öppenhet i så måtto att de utfrågningar vi haft har publicerats. En stor del av det grundmaterial som vi har fotat våra undersökningar på har också publicerats. Det tråkiga har varit att det materialet nästan inte alls har observerats av massmedia. Man har i stället under undersökningarnas gång velat ha ständiga rapporter. De öppna utskottsutfrågningarna har väl underlättat för massmedia att ge mer rättvisande skildringar av vad som förekommer. Samtidigt är det givet att de öppna utfrågningarna också kräver mer tid. Det har vi kunnat konstatera. Utfrågningarna inom utskottets väggar gick snabbare. Det är möjligt att vi när det gäller de offentliga utfrågningarna inte ännu funnit de mest lämpliga formerna. Den nya öppenheten gäller inte bara konstitutionsutskottet. Den gäller också andra utskott i riksdagen, som dock inte fått riktigt samma uppmärksamhet. Jag är emellertid övertygad om att när denna öppenhet kommer in i ett något lugnare skede kommer massmedias uppmärksamhet att uppvisa en större spridning över olika utskottsaktiviteter. Det tror jag också är bra. Man får hålla i minnet att det inte bara är konstitutionsutskottet som har granskande uppgifter i riksdagen. Alla riksdagsutskott har i grunden dessa uppgifter. Konstitutionsutskottet är sedan tilldelat speciella uppgifter när det gäller regeringens ansvar. Alla utskott har att granska de områden som man har under sin domvärjo. Det är viktigt att understryka att alla riksdagsutskott bör så långt det går kunna fylla en granskande funktion, som omfattar inte bara regeringens göranden och låtanden utan också spänner över den del av förvaltningen som sorterar under vederbörande utskotts ämnesområde. Jag anser således att den ökade öppenhet vi har fått är bra. Jag tror att den kan bli ännu bättre i framtiden. Jag vill också understryka att den har bidragit till att mer sätta riksdagen i centrum för allmänhetens uppmärksamhet. Det har blivit en breddning av massmedias intresse, och vad som händer i riksdagen, inte minst vid utskottsutfrågningarna, har plötsligt blivit lika intressant som regeringens presskonferenser. Det är naturligtvis utmärkt om det blir på det sättet. Det är ju i detta hus som all makt enligt författningen är samlad. Då borde också uppmärksamheten i högre grad riktas mot riksdagen. När det gäller årets granskning kan man konstatera att en fråga eller rättare sagt ett komplex av frågor, nämligen vapenexporten, har tagit exceptionellt mycket tid. Jag instämmer gärna i vad Birgit Friggebo och Anders Björck här har sagt om tidsnöd, tidsbrist och jäkt under slutskedet. Samtidigt tycker jag att vi i utskottet har haft en god ambition att gå igenom så mycket som möjligt och att vi har kunnat göra någorlunda välavvägda omdömen på grundval av vad vi har funnit. Utskottsgranskningen är ju så att säga rullande. Det innebär att en granskning inte är avslutad i och med att granskningsbetänkandet är framlagt. Jag har varje år som vi har haft vapenaffärerna uppe till granskning sagt att det blir anledning att återkomma till dem även nästa granskningsperiod. Så är det också i år; det gäller inte bara vapenaffärerna utan också en del andra ärenden som utskottet har haft att se på. Det tillkommer ju också, inte minst på vapenområdet, hela tiden nya omständigheter som inte har varit uppenbarade när utskottet tog ställning. För att uppehålla mig ytterligare ett litet slag vid vapenexporten vill jag säga att det har varit en väldig bredd i aktiviteterna inte minst genom medborgarkommissionens insatser, och det är bra. Jag vill kanske ändå säga att jag har blivit litet besviken på medborgarkommissionens betänkande, inte så mycket på grund av de sakfel som har uppenbarats efter publiceringen utan på grund av den bristfälliga dokumentationen. Det finns i medborgarkommissionens betänkande inte ett enda förhörsprotokoll. Det finns inga grunddokument, utan man får hela tiden lita till de omdömen som kommissionen har gjort på olika punkter. I det avseendet kontrasterar ju KU:s betänkande, vad man än tycker om det, på ett enligt min mening fördelaktigt sätt. Vi publicerar de långa utfrågningar vi har gjort med olika statsråd, tjänstemän i regeringskansliet och andra. Den som är intresserad och så önskar kan själv på grundval av dessa genomgångar bilda sig ett omdöme. Jag tycker att det är en värdefull del i KU:s verksamhet att vi lyfter fram material som andra sedan kan läsa och även, om man så vill, bearbeta. Jag brukar säga i dessa allmänna inledningar av granskningsdebatten att KU:s betänkanden regelmässigt innehåller en mängd upplysningar om saker och ting av centralt intresse för dem som är intresserade av hur landet styrs, upplysningar som inte går att hitta någon annanstans. Det är naturligtvis lätt att vi som sitter i konstitutionsutskottet och blir utsatta för kritik i massmedierna och även av privatpersoner går i försvarsställning och med näbbar och klor försvarar vårt beteende och vår verksamhet och ger den en större glans än den kanske förtjänar. Men jag är alldeles övertygad om att just konstitutionsutskottet som granskningsorgan har stora fördelar framför varje annan konstruktion av ett granskningsorgan. Man har sagt i den allmänna debatten att vad vi behöver i vårt land är en författningsdomstol, att vi skall ha en domstol där — det får man utgå ifrån — kvalificerade jurister undersöker t.ex. huruvida regeringen har följt gällande bestämmelser eller ej. Jag är rätt övertygad om att en författningsdomstol, om vi hade en sådan, inte på långa vägar skulle kunna fylla den speciella funktion som konstitutionsutskottet har. Det som utskottet kritiseras för, nämligen att det är politiker som sitter i utskottet och som aktualiserar frågor, är enligt min mening en stor tillgång. Det är en tillgång därför att vi politiker, vad man än säger om oss, följer med vad som händer. Vi vet en hel del redan på förhand. Vi har möjlighet att sätta tummen på ömma punkter. Vi har möjlighet att ta initiativ som inte nödvändigtvis behöver leda till några fällande domar. Vi kan ta upp frågor av det skälet att vi tycker att de är intressanta, att det finns i frågans förlängning saker och ting som kan behöva lyftas fram i ljuset. Denna typ av initiativ, som alltså kan komma från politiker, skulle det vara omöjligt för en domstol att handlägga. Granskningen av regeringen blir mycket bredare genom att det är ett politikersammansatt utskott som utför den än om den skulle ske i ett formellt juridiskt organ. Herr talman! Detta var några allmänna reflexioner kring utskottets granskning, och det finns naturligtvis mycket man kunde tillägga. Jag har haft som en stående punkt i mina inledande inlägg tidigare år, att jag har sagt att det allra största värdet med KU:s granskning troligen är den preventiva effekt som granskningen har. Det är naturligtvis av utomordentligt stort värde för varje regering och för dem som arbetar i regeringskansliet att veta att det är mycket riskabelt att försöka gå genvägar, att det är mycket riskabelt att försöka avvika från de regler som riksdagen har fastlagt eller som är antagna på annat sätt i det svenska rättssamhället. Varje regering vet att det i riksdagen sitter en grupp politiker, inte enbart av den egna partikulören, som vid varje tillfälle är intresserade av att lyfta fram i ljuset eventuella missgrepp. Detta tror jag inverkar på hela vårt styrelsesystem. Vi har haft många vad man kallar skandaler och många s.k. affärer i vårt land, men jämfört med nästan varje annat land är det ändå ganska litet. Det perspektivet tror jag är viktigt att ha i minnet. Det är inte så att vi svenskar är ädlare, hederligare och finare än andra, utan jag tror att en bidragande faktor är att vi har ett kontrollsystem som just innebär att man kan öppna alla möjliga sekreta lådor. Men detta system är inte fullkomligt — det behöver förbättras. Det har tidigare talare varit inne på, och jag ansluter mig till de synpunkter som därvid har framförts. Jag tycker också — och det gäller verksamheten i samhället som helhet — att vi sekretessbelägger på tok för mycket i vårt land. Det är en fråga som nog kommer att få ökad aktualitet undan för undan, allteftersom informationssamlandet och informationskatalogiseringen datoriseras. Detta är ett stort problem som vi har framför oss, och jag tror att vi i varje läge måste kämpa för att bevara så mycket som möjligt av den traditionella svenska öppenheten. Jag sade tidigare i mitt inlägg att det är en kontinuerlig verksamhet vi bedriver i konstitutionsutskottet. Vi har redan en lista på ärenden för nästa granskning, och vi kan ju se hur nya granskningsfrågor bubblar upp i den allmänna debatten t.o.m. precis dagarna innan vi skall hålla den här debatten.

Jag vill inte fälla något slutomdöme om dessa förhållanden, men jag tycker att det är en fråga som i allra högsta grad faller inom konstitutionsutskottets granskningsområde. Jag skulle vilja avsluta med att fråga Olle Svensson om denna alldeles färska s.k. affär: Har Olle Svensson några upplysningar att lämna till riksdagen redan i dag om vad som verkligen har förevarit i denna uppmärksammade historia?

Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning tenderar att öka i omfattning, vilket flera talare redan har påpekat. I början av 1970-talet omfattade betänkandena på ett par hundra sidor, men nu har utskottet lagt ett betänkande på närmare 700 sidor på riksdagens bord. Vad ligger bakom denna utveckling? Är granskningen grundligare nu än förr? Är det flera fall än förut som påkallar granskning? Förmodligen är det en kombination av dessa frågor. En annan iakttagelse kan också göras. Vissa frågor återkommer år efter år i granskningen. Jag avser då inte de mer rutinmässiga, såsom propositionsavlämnandet och liknande. Det handlar om större frågekomplex som krigsmaterielexporten, utlänningspolitiken, åsiktsregistrering osv. Herr talman! Eftersom detta är den sista granskningsdebatten som jag deltar i kan det vara naturligt om jag gör en återblick på granskningsarbetet under de 15 år jag har följt frågorna. Det är naturligtvis inte bara volymmässigt som man kan mäta ökningen under denna tid. Det gäller också intresset kring frågorna. Det skulle vara intressant att göra en jämförelse avseende hur stor plats granskningsarbetet fick i massmedia för 15 år sedan och den plats det har i dag. Det är naturligtvis bra att intresset och uppmärksamheten ökar. KU:s och riksdagens granskning av regeringens och enskilda statsråds verksamhet bör ses som en del i den allmänna granskning som måste förekomma i samhället. Det finns anledning att varna för en övertro på att när en rapport läggs fram då är allt klarlagt. Så enkelt är det inte. Det finns alltför många dolda kort. Det må gälla KU:s granskning, medborgarkommissioner eller andra organ. Jag tror det är klokt att säga: Detta är så långt vi kunnat komma just nu. I hög grad gäller detta vapenhärvan. Det kan heller inte vara önskvärt att samhällsdebatten stannar av i en fråga. Kanske just den öppna debatten ger nya uppslag och uppgifter för att gå vidare. Även de som granskar behöver i sin tur granskas. Detta ökar möjligheterna att skapa klarhet i frågorna. Naturligtvis finns gränsdragningsproblem mellan den formella granskning som konstitutionsutskottet är ålagd att göra och det politiska nagelfarande som skall ske i andra debattsammanhang. Jag vet inte om jag blir emotsagd av företrädare för andra partier när jag hävdar, att partier i opposition är mer benägna att anmäla frågor till granskning än regeringspartier och att dessa senare partier visar en benägenhet att söka förmildrande omständigheter för de egna statsrådens handlande. Genom de regeringsskiften som förekommit har detta illustrerats. Med detta påpekande har jag dock inte påstått att regeringspartier avstår från att kritisera sina egna statsråd. Det förekommer mer eller mindre vid varje granskningstillfälle. Det bör också sägas att det inte finns någon knivskarp gräns mellan den konstitutionella granskningen och den politiska, även om man söker skilja på frågorna. Regeringsärendenas handläggning kan rymma både konstitutionella brister och andra brister värda att notera vid en granskning. Vi har ibland en debatt inom utskottet om var gränsen för vårt granskningsarbete går. Det är regeringen och statsråden vi skall granska, heter det. Kan vi då befatta oss med olika myndigheters göranden och låtanden? Detta har exempelvis gällt säpos roll i olika sammanhang. Avgränsningar måste göras, men man kan uttrycka saken så, att bakom varje statligt organ står ett statsråd som bär det yttersta ansvaret för vad som sker. Skall granskningsarbetet bedrivas på samma sätt i fortsättningen som hittills? Årets, liksom förra årets, granskning ger anledning att ifrågasätta detta. Med den dominerande plats krigsmaterielexporten med all rätt har fått finns risk för att andra granskningsuppgifter trängs undan, framför allt i massmediabevakningen. Vi har från vpk aktualiserat frågan om att utskottet borde kunna företa en särskild granskning och särskild redovisning av ett större frågekomplex. Det kan inte vara nödvändigt att i ett och samma betänkande redovisa utskottsgranskningen av den stora frågan om krigsmaterielexporten, beslut om Hornborgasjöns vattennivå, kungörandet av beslut om förbud mot stråförkortningsmedel osv. Våra tankegångar har ännu inte tagits upp på allvar av övriga partier; möjligen snuddade Birgit Friggebo vid tanken. Talar ändå inte årets granskningsarbete för en annan ordning i fortsättningen? Det ingår för övrigt i konstitutionsutskottets uppgifter att iakttagelser vid granskningen skall delges riksdagen minst en gång årligen, inte bara en gång. Som redan konstaterats har årets granskningsarbete för första gången skett bl.a. genom öppna utskottsutfrågningar. Ännu torde det vara för tidigt att dra tvärsäkra slutsatser av detta. Ett par saker kan dock noteras. En positiv sida är att intresset för granskningsarbetet ökat, liksom att utskottsarbetet i riksdagen blivit mer synligt. En negativ sida med öppna utfrågningar är att det blivit lättare för statsråd och andra att hänvisa till sekretessen för att slippa svara på frågor. En erfarenhet av granskningsarbetet — inte minst i år — är att det är svårt att få fram uppgifter som behövs för att belysa en fråga. Man skall nästan i förväg veta vad dokumenten skall ge svar på för att kunna begära de rätta uppgifterna. Man får dra fram uppgifterna. Detta är inte bra. Undvikande svar eller minsta möjliga av sanningen är heller inte bra. Det leder lätt till uppfattningen att vederbörande vill dölja något. Under en särskild rubrik kommer vi att behandla krigsmaterielexporten och de många märkliga turerna i denna fråga. Redan nu vill jag dock göra ett par noteringar. Allra först något om hur denna fråga blivit den framträdande i granskningsarbetet. Till en början var det endast vpk som tog upp frågor kring den svenska krigsmaterielexporten. Vi behöver inte gå särskilt många år tillbaka i tiden för att i betänkandena finna att endast vpk-reservationer fogats till dessa. Övriga partier fann allt gott och väl. Först sedan Bofors polisanmälts av Svenska fredsoch skiljedomsföreningen och sedan uppgifter strömmade till om att svenska vapen fanns i länder där de inte borde finnas började man intressera sig på allvar för frågorna. Debatten kom att kretsa kring vilken regering — socialdemokratisk eller borgerlig — som kunde ha ansvaret. Det stod dock snart klart att ingen regering kunde svära sig fri från ansvar. Ingen regering hade reagerat på larmsignalerna. Trots två års omfattande granskningsarbete tror jag att vi befinner oss långt från slutet på denna härva. Det är betecknande att nya uppgifter ständigt löper in och att lämnade uppgifter korrigeras. Ett nytt avsnitt i följetongen svenska vapenaffärer har publicerats med dagens betänkande. Flera följer, och ännu vet ingen hur slutet kommer att bli. Utrikesminister Sten Andersson har utlovat ordentlig och offentlig tvätt av byken. Men ännu finns säkert många trasor i den byken som inte plockats fram. Den märkliga bilden av dessa affärer är att svenska vapen finns i en rad länder där de inte skall finnas men tydligen ingen har begått några fel! Krigsmaterielindustrins företrädare framställer sig som ädla, laglydiga personer, myndighetpersoner och statsråd bedyrar sin oskuld — och ändå är svenska vapen spridda över hela världen. Det blir tillfälle att under dagens debatt mer i detalj behandla vapenaffärerna, och jag skall därför inte nu gå in ytterligare på dessa. Herr talman! Precis till granskningsdebatten dyker en ny märklig affär upp. Jag syftar på Ebbe Carlssons roll i Palmeutredningen. Tydligen finns också Hans Holmér någonstans i kulisserna. Holmérs fixering vid det s.k. huvudspåret har blivit skarpt kritiserad. Det är allvarligt om man fortsätter efter samma spår och därtill i tvivelaktiga former. Har det inte varit nog med oklarheter i denna utredning? Nu kan man inte längre skylla på den ovisshet som rådde strax efter mordet på Olof Palme. Tid har funnits för att korrigera missgrepp, men nu ser det ut som om man gör nya sådana. Rikspolischefen Nils Erik Åhmansson säger att kontakterna mellan Ebbe Carlsson och Hans Holmér är en belastning. Ja, det kan man nog säga! Det är ytterligare en belastning att just dessa båda agerade i samband med den skandalösa sjukhusaffären i Göteborg i mitten av 1970-talet, som KU en gång tidigare har granskat, då en omfattande åsiktsregistrering förekom. Holmér och Carlsson företog en utredning om vad som förevarit och skrev en promemoria som omedelbart hemligstämplades. De många oklarheterna i den affären är en belastning för samtliga inblandade. Det finns flera frågor att klara ut rörande Palmeutredningen. Nya har nu tillförts. Även detta ärende förefaller bli en följetong i KU:s granskningsarbete. Vi har vid flera tillfällen haft anledning att ta upp frågan om socialdemokraternas roll i vissa affärer. Nyligen diskuterade vi här i riksdagen den åsiktsregistrering som bedrevs under krigsåren och som fortsatte länge därefter och kanske fortfarande pågår. Om man skall tala om belastning så gäller det i hög grad belastningen för socialdemokraterna av att inte klart redovisa vad som varit och göra rent hus med företeelser av detta slag. Herr talman! Av det trettiotal reservationer som fogats till KU:s betänkande står vpk för åtta och har därtill tillsammans med företrädare för andra partier undertecknat ytterligare fem reservationer. De flesta gäller krigsmaterielexporten, men också andra viktiga frågor berörs, såsom Berglingaffären, utlänningsärenden och säkerhetsfrågor. Dessa kommer att behandlas under särskilda rubriker. Ett par noteringar vill jag göra till frågor som behandlas i betänkandet. När det gäller propositionsavlämnandet är det en gammal bekant. I år har efter påpekande från vpk också uppmärksammats det förhållandet att motionstiden för flera stora propositioner sammanföll med den allmänna motionstiden, då också hela budgetpropositionen skall granskas. Detta är otillfredsställande, och utskottet noterar de åtgärder talmanskonferensen vidtagit för att komma till rätta med problemet. Låt mig också beröra den fråga som har beteckningen Utnämningspolitik. Visserligen har den en särskild punkt, men jag ämnar inte begära ordet under denna. Där har en pikant ordväxling förekommit mellan socialdemokrater och moderater om vem som gynnats eller missgynnats vid utnämningar till olika befattningar. I ivern att bevisa hur politiskt rättvist man hanterat det hela har stundom glömts bort den grundläggande principen, att det är förtjänst och skicklighet som skall vara vägledande. Debatten har gällt fördelniningen mellan socialdemokrater och borgerliga. Jag har den funderingen att det väl borde finnas personer med förtjänst och skicklighet även till vänster om socialdemokratin. Det går inte att komma förbi det faktum att utnämningspolitiken blivit något av en politik för fördelning mellan socialdemokrater och borgerliga och att det är om rättvisor eller orättvisor i denna fördelning man tvistar. Herr talman! Vi kommer från vpk att utveckla våra ståndpunkter ytterligare under de olika avsnitten i granskningsdebatten. Jag vill dock redan nu yrka bifall till samtliga reservationer från vpk liksom till dem som vpk tillsammans med andra partier har fogat till detta betänkande.

Herr talman! Det är riktigt att vi i år har haft ett långt arbetspass inom konstitutionsutskottet innan vi har kommit fram till denna granskningsdebatt. De båda aktstycken som jag nu håller i innehåller ca 700 sidor. Där finns inte bara våra slutsatser — majoritetens och reservanternas — utan också ett stort antal dokument och stenografiska uppteckningar av våra utfrågningar. Med tanke på det som Bertil Fiskesjö och Nils Berndtson sade vill jag säga att det väl räcker för den här debatten att vi behandlar vad som står i betänkandet och inte ägnar oss åt att granska vad som kommit fram i massmedierna under det senaste dygnet. Jag har inga andra informationer på det området än vad som har återgivits i massmedierna. En nyhet för året är, som här har påpekats, att vi har hållit öppna utskottsutfrågningar. Det har skett efter de regler som konstitutionsutskottet har föreslagit riksdagen att tillämpa och som riksdagen har beslutat om. Det handlar om att inhämta sakupplysningar för att komplettera vårt skriftliga material. Vi har haft dryga tjoget utfrågningar, och praktiskt taget alla har varit offentliga. Jag har räknat ut att vi har suttit i andrakammarsalen i drygt 20 timmar och lyssnat på de svar vi har fått. Jag tycker på det hela taget att det har gått bra. Jag vill inte bara berömma mina utskottskolleger för väl genomfört arbete utan noterar också det fina jobb som utförts av massmedierna. Jag har hört en del suckar från våra mera stationära riksdagsreportrar över den ökade arbetsbördan, men för min del är jag beredd att intyga att ni i tidningarna och ibland också i direktsända radiooch TV-referat gett god samhällsinformation. Det är för tidigt att utvärdera hela verksamheten, men personligen är jag positiv till utfallet av de offentliga utskottsutfrågningarna. Det erkänner jag gärna, eftersom jag från början var ganska skeptisk till offentlighet i utskottens arbete. Den som väntat sig att riksdagsledamöterna skulle uppföra sig annorlunda vid offentliga utfrågningar än i de slutna utskottsrummen har enligt min mening i stort sett fått fel. I stället har nyttig information kommit ut om hur utskotten arbetar vid insamlandet av material. Jag beklagar att en utfrågning — den med Boforsdirektörerna Ardbo coh Ekblom — på deras begäran måste hållas inför stängda dörrar. Jag anser att det hade varit värdefullt om utfrågningen även i det fallet hade varit offentlig. Här har nu förekommit en diskussion om arbetet i konstitutionsutskottet och dess uppgifter. Det är klart — det står ju i grundlagen — att vi skall granska statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning och redovisa resultatet minst en gång om året. Jag vill gärna understryka att vi från socialdemokratiskt håll ser konstitutionsutskottets arbete som ett led i strävandena att hålla uppsikt över demokratins sätt att fungera.

I motsats till en del debattörer tycker jag att ett partisammansatt organ kan leva upp till kravet på att vara ett effektivt kontrollorgan å det svenska folkets vägnar. Det gläder mig att mina utskottskolleger som har talat före mig här i dag har kommit till samma slutsats. Anders Björck uppträder här i ett försök att lansera sig i rollen som ”Mr Konstitutionsutskott”. Till Anders Björck vill jag säga att om man anser att det är viktigt med ett partisammansatt konstitutionsutskott för den här granskningen, bör man väl också inräkna socialdemokraterna som viktiga medarbetare i det granskningsarbetet. Om vi skall få trovärdighet som granskningsutskott, måste två förhållanden gälla. Det eller de partier som befinner sig i regeringsställning bör inte släta över de fel som vi upptäcker, utan klart redovisa dem. De som befinner sig i opposition bör undvika att partipolitisera allt och t.ex. ta repris på bråk som man haft i utskottet eller på olika meningar som man har haft i fackutskotten. Om man har principen att uppfylla dessa förutsättningar, tror jag att man kan komma långt i den här verksamheten. Vad gäller historien så började den ju inte först 1974 när Anders Björck kom hit och ingrep med svärdet. Åren 1976-1982 hade vi borgerliga regeringar. Var det Anders Björck eller Olle Svensson som var den mest aktive i Telub-affären? Var det socialdemokraterna eller de borgerliga som begärde att man skulle redovisa protokoll från utfrågningarna? När infördes de stenografiska uppteckningarna? Jo, det var under den socialdemokratiska tiden. Låt oss vara generösa mot varandra. Vi måste skapa trovärdighet för vår uppgift att granska. Man skall då inte — och nu vänder jag mig till Birgit Friggebo — bli så besviken om man lägger märke till att det i betänkandet finns ganska få reservationer som är fördelade efter ett tuschstreck mellan borgerligheten och socialdemokratin. Det är positivt att vi kan ha olika kombinationer och komma fram till olika grupperingar i våra diskussioner om olika frågor. Det finns nu en enda borgerlig trepartireservation. Den handlar om stråförkortningsmedel. Jag vägrar att uppfatta den som annat än en tillfällighet. De borgerliga har här inte sökt gemensamt gripa efter ett halmstrå, utan de försöker utföra granskningen objektivt och undviker att göra den till en blockpolitisk arbetsuppgift. Liksom tidigare har vi bemödat oss om att från samtliga partier bli ense om beskrivningen av vad som har förevarit i de ärenden som vi har granskat. Vi har därvidlag eftersträvat största möjliga öppenhet, som Bertil Fiskesjö var inne på, inte minst när det gäller redovisningen av våra iakttagelser rörande vapenexporten. Den kritik som här tidigare har riktats mot regeringen — den antyddes i varje fall av Anders Björck — för bristande samarbete när det gäller att leverera begärda handlingar till oss tycker jag är orättvis. Vi kom i gång litet sent, men det berodde även på oss själva. Vi måste behandla andra frågor, och de öppna utskottsutfrågningarna kunde enligt de regler som vi fastställde inte starta förrän i februari. Sammanfattningsvis kan man understryka att det hör till utskottets viktigaste uppgifter att skaffa fram offentliga redovisningar som underlag för väljarnas bedömning av regeringens arbete. Från vårt skickliga kansli har omvittnats att samarbetet med kanslihuset i det avseendet har fungerat utmärkt. När det gäller granskningen av administrativ praxis kan jag hänvisa till ett nyupprättat register som finns i betänkandet. Det redovisar de ärenden vi har tagit upp sedan 1971. När man studerar registret finner man att det är några frågor som ständigt kommer tillbaka. Det gäller remittering av lagförslag till lagrådet, utgivning av författningssamlingen, SFS, propositionsavlämnandet till riksdagen och regeringens utövning av normgivningsmakten. I den mån kritiska bedömningar har förekommit i dessa ärenden, har i allmänhet hela utskottet stått bakom — så har också skett i år. Jag vill peka på en sak. Lagen om arvsoch gåvoskatt publicerades först den 29 december 1987, dvs. tre dagar före ikraftträdandet. Det finner utskottet helt otillfredsställande. Vi hoppas nu på en förbättring av arbetsförhållandena här i riksdagen, dels genom regeringens åtgärder, dels genom att riksdagen visar förmåga att anpassa sig till detta arbete och får bättre arbetsformer. Jag instämmer med Bertil Fiskesjö när han säger att även de andra utskotten har en viktig granskningsuppgift. Det är min uppfattning att riksdagen och särskilt riksdagens utskott bör ägna mer uppmärksamhet åt att värdera resultaten av riksdagens beslut. Denna utvärdering bör vara framtidsinriktad. Det är knappast ökade resurser eller organisationsförändringar som behövs, utan det handlar mer om ändringar i arbetssätt och prioriteringar. Med detta vill jag redan nu yrka bifall till utskottets anmälan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag tycker att det är typiskt för Olle Svensson att karakterisera en del av arbetet i utskottet som bråk, och bråk i repris. Mycket av det som Olle Svensson och socialdemokraterna kallar för bråk är en arbetsmetod för att få fram material för att komma vidare, eftersom socialdemokraterna sätter sig på bakhasorna. Jag är stolt över att jag har medverkat till bråk i olika sammanhang. Om det inte hade förekommit bråk, hade utskottet inte fått den roll som det faktiskt har i dag. Bråk i detta avseende är inget att skämmas för. Vi känner till spelreglerna. Socialdemokraterna har tillsammans med vpk, som normalt stöder socialdemokraterna, majoritet i utskottet. Om inte socialdemokraterna går med på det, kan vi från oppositionen således inte av egen kraft få igenom förslag om s.k. prickningar eller kritik. Det är därför viktigt med öppenhet. Skall vi vara ärliga, herr talman, är det inte kammaren här i dag som dömer i KU-tvister. Det gör allmänheten, utifrån den bild som den har fått via massmedia. Massmedias bevakning är därför viktig. Det är viktigt med öppna utskottsutfrågningar och annat. Då kan media och allmänheten bilda sig en uppfattning. Sedan spelar det faktiskt en mindre roll — låt mig gärna erkänna det -— hur voteringen utfaller litet senare här i dag. Vi hämtar mycket av vårt arbetsmaterial från tidningarna. Det är inte så, att vi sitter och hittar en mängd s.k. affärer, utan vi följer upp det som massmedia har kommit fram med. Det enda som är förutsägbart när det gäller massmedia — och det gäller alla dechargedebatter och allt utskottsarbete — är ju att tidningen Folkets ledarsida, vars politiske redaktör heter Olle Svensson, i morgon kommer att ha en sedvanlig ledarartikel, som höjer Olle Svenssons insatser till skyarna samtidigt som det framhålls vilka släta figurer oppositionsföreträdarna gjorde, i synnerhet Anders Björck. Det är ju bara att gå tillbaka till facit, herr talman. Så står det alltid på Folkets ledarsida dagen därpå. Sedan till frågan vem som har gjort vad. Herr ordföranden nämnde Telub. Vem anmälde Telub? Det gjorde faktiskt Anders Björck. Något år senare hakade Olle Svensson på. Men det var faktiskt jag som tog upp den frågan, trots att jag visste att den kunde vara känslig för en borgerlig regering. Så jag betackar mig för kritiken. Kanske speglar den en inre upplevelse hos socialdemokraterna: att man aldrig får anmäla någonting som skulle kunna vara känsligt för den egna regeringen. Olle Svensson har rätt på en punkt. Han sade att det under perioden 1976-1982 hände mycket i KU. Då blev det fler utfrågningar och då togs de upp stenografiskt. Ja, tacka för det, det var ju borgerlig majoritet i KU under de åren. Bertil Fiskesjö och Karl Boo satt som ordförande. Är det någon i denna kammare som tror att denna utveckling hade skett, om det hade varit Prot. 1987/88:132 en socialdemokratisk majoritet under den tiden? Sanningen är att socialde — 2 juni 1988 mokraterna har pressats framåt, mer eller mindre motvilligt. Jag vill dock ä , SE 9 Granskning av statsgärna ge Olle Svensson en eloge: han har inte tillhört de allra värsta AA 4 ä AR R rådens tjänsteutövning bromsklossarna i det här sammanhanget. Han har ofta förstått vad öppenhet TR betyder, därför att hans erfarenhet som tidningsman har gett honom en del lärdomar. Men han har haft partivänner, både på ledarsidorna och i kammaren, som har haft en helt annan uppfattning. Allmänt Jag tycker, herr talman, att det är viktigt att det här med bråk avdramatise ras. Talet om bråk är den typ av argumentation som används av dem som rent allmänt är politikerfientliga, som vill svärta ned demokratin. De sätter alltid stämpeln bråk på allting. Självfallet har vi gjort många fel och misstag i konstitutionsutskottet Det sade jag också i min inledning, men jag tycker ändå att den utveckling som har skett har varit till gagn för svensk demokrati: Så var det inte när vi började diskutera de här förändringarna. I detta land, herr talman, där man doktorerar på städning av toaletter och på var varenda blåsippa i landet växer kunde det faktiskt vara ett uppslag att se litet på debatten om KU:s roll. Man kunde gå igenom en och annan ledarsida under de senaste 10-15 åren. Då skulle man se att det sannerligen inte har varit en process som ens massmedia, i synnerhet icke en viss del av den svenska pressen, på något sätt har drivit fram, utan tvärtom motarbetat, förklenat och förhånat.

Herr talman! Det räcker att granska vad som redan finns utan att ta upp det som hänt de senaste dagarna, anförde Olle Svensson. Förvisso räcker det långt, men som exempel på hur ständigt nya uppgifter tillförs kan det inträffade vara värt att notera. Jag vill gärna knyta an till vad Bo Hammar, vpk, skriver i ett särskilt yttrande om just Palmeutredningen. Han skriver: ”Trots de utredningar som gjorts är många frågor om det s.k. huvudspårets ursprung och bakgrund obesvarade. Det kan enligt min mening bli anledning att återkomma till dessa frågor.” Så till vida finns det, Olle Svensson, ett klart samband mellan det senaste dygnets händelser och vår granskning. Det framstår som helt klart att det finns anledning att återkomma till frågorna. Samtliga talare har gett en bild av granskningsarbetets utveckling som jag tycker överensstämmer med de iakttagelser som jag har försökt redovisa. Men ingen, inte heller Olle Svensson, har tydligen kommit fram till några idéer om hur man skall kunna dela upp granskningen på det sätt vpk har förespråkat, så att även de andra frågorna blir bättre belysta i debatten än vad som sker i dag. Om vi redovisade granskningen av vapenexporten i ett särskilt betänkande och de övriga ärendena i ett annat, borde dessa övriga ärenden få en bättre behandling, inte minst i massmedia. Den andra vinsten skulle, enligt min mening, bli att ledamöter och utskottskansli skulle få en bättre arbetssituation. Man skulle inte som nu behöva ha alla bollar i luften samtidigt. Vilka resurskrav skulle det då ställas på utskottet? Det borde man undersöka, och skall utskottet fullgöra sina granskningsåligganden måste erforderliga resurser ställas till förfogande. Jag vill också gärna ha sagt att KU:s personal gör en enastående insats och är värd allt erkännande. Jag har haft tillfälle att säga detta i annat sammanhang, men jag ser gärna att det också kommer in i riksdagens protokoll. Får jag också, herr talman, säga att riksdagens kontroll av regeringen naturligtvis skall utövas av ett politiskt sammansatt organ. Det har tagits upp till diskussion, men jag anser att detta är självklart. Vi kan företa den mer konstitutionella granskningen samtidigt som vi anlägger politiska synpunkter på det hela. Här har det då diskuterats vilka som har anmält mest vid olika tidpunkter, men ingen har ändå kunnat påstå att de borgerliga partierna gick i spetsen när det gäller anmälningar under de borgerliga regeringsåren och ingen kan väl heller påstå att socialdemokraterna gör motsvarande i dag. Redan detta tycker jag visar att det hela beror på positionen i riksdagen. Det är väl inte heller onaturligt att oppositionspartierna skall vara särskilt vaksamma när det gäller vad regeringen gör och inte gör. Man kan invända att detta kan den säga som företräder ett parti som aldrig har haft regeringsansvar, eller som det hette i en visa häromkvällen: ”men en enda, blott en enda alltid kunnat va” kavat, han har aldrig i regeringen haft nån partikamrat”. Till detta kan möjligen sägas att härigenom ökas också möjligheterna att göra iakttagelser av det slag som jag har redovisat.

Herr talman! Olle Svensson berörde reservationerna och välkomnade att det inte finns något tuschstreck mellan borgerligheten och socialdemokraterna. Men nu finns det faktiskt ytterligare ett parti i kammaren, nämligen vpk. När det gäller vapenembargot gentemot Australien och Sven Anderssons eventuella inblandning i denna affär befinner sig ju socialdemokraterna i minoritet. Det föreligger alltså en majoritet som intar en annan ståndpunkt. På grund av arbetets uppläggning är det ofta i reservationerna — när det finns flera reservationer — mer fråga om nyanser än om klara åsiktsskillnader. Här vill jag faktiskt skylla på uppläggningen av arbetet inom utskottet. Jag uppskattar mycket vår ordförande Olle Svensson och hans strävan efter objektivitet också när det en eller annan gång gäller att ge regeringen en känga. Men samtidigt vill jag nog påstå att arbetet inte drivs fram med den kraft som skulle behövas för att vi skulle få en ordentlig planering och kunna gå djupare i granskningen. Det sägs inte nej när vi vill ta upp frågor och det sägs inte nej när vi vill få tillgång till papper, men arbetet drivs heller inte fram. Vi har ingen plan för hur utfrågningarna skall gå till och vilken tidsföljden skall vara m.m. Det gjorde att det blev en förskräcklig hets de sista dagarna när det gällde huvudbetänkandet i sig och framför allt när det gällde reservationsskrivningarna. Detta kan naturligtvis ge en onödigt rörig bild av vad utskottet har kommit fram till. Sedan skulle jag något vilja beröra frågan om regering och opposition, som har varit uppe här, och kanske se den med en något annorlunda vinkling. Jag har själv suttit i en regering tidigare. Vi hade i utskottet att granska frågor, där jag varit med om att fatta kollektiva beslut. Jag hade inte haft ett direkt eget ansvar, t.ex. när det gällde vapenexportfrågor. Då jag har ställt kritiska frågor i utskottet för att få en belysning av vad som hände även under de borgerliga regeringsåren, så har vissa personer gjort den här kommentaren: Du satt ju med själv. Varför ställer du sådana här frågor? Slutsatsen av den attityden skulle bli att f.d. regeringsledamöter aldrig någonsin skulle kunna sitta i konstitutionsutskottet. Jag skulle önska att de som gör sådana här kommentarer drar konsekvensen och lägger fram förslag i denna kammare om att f. d. regeringsledamöter inte har i konstitutionsutskottet att göra. Jag för min del tycker att denna roll, innebärande kontroll, granskning, insyn, öppna dörrar, är så oerhört viktig för demokratin att jag även om jag har haft andra funktioner tidigare vill försöka fylla min nya roll. Det innebär att man kan, om man har denna principiella uppfattning, delta i en granskning av regeringar som man själv har suttit medi. Då tycker jag inte att några skall försöka utnyttja situationen för misstänkliggörande. Jag tror att f.d. regeringsledamöter — det gäller inte bara mig själv utan även andra — kan ha något att tillföra i granskningsarbetet, eftersom de känner till den miljö som de olika besluten fattas i. Med talmannens medgivande skulle jag bara vilja informera Nils Berndtson om att det förra sommaren lades fram ett skriftligt förslag i konstitutionsutskottet om att vi skulle ha ett kontinuerligt arbete när det gäller granskning och inte bara koncentrera granskningen till våren. Därmed skulle vi kunna lägga fram flera granskningsbetänkanden. Brevet härom från mig, som var ställt till konstitutionsutskottet, innehöll också andra förslag för att vi skulle få en bättre tingens ordning när det gäller vårt arbete. Och min förhoppning är att Nils Berndtsons efterträdare i konstitutionsutskottet tillsammans med mig verkligen skall driva fram en behandling av denna skrivelse.

Herr talman! Det har ju varit en ganska trivsam inledningsomgång, och Anders Björck fick verkligen anstränga sig för att hitta möjligheter att polemisera mot min syn på granskningsarbetet. När jag talade om bråk och bråk i repris syftade jag närmast på frågor som egentligen inte har konstitutionell karaktär utan borde, som jag sade, i stället kunna behandlas i sakutskotten. Jag har ingenting emot bråk — sådant förekommer ju ibland mellan oss, och det får man acceptera. Jag ber att få tacka för reklamen för tidningen Folket. Jag brukar, när jag talar med min kollega i Eskilstuna-Kuriren, hänvisa till regeringsformens 1 § och säga att all makt utgår från Folket. Men så lyckligt är det inte. Jag vill emellertid gärna framhålla att jag aldrig skriver ledare om konstitutionsutskottets debatter, utan det svarar andra skribenter för. Annars har vi kommit fram till att vi gemensamt skall försöka få en ordning som skapar trovärdighet kring ett granskningsarbete av ett partisammansatt utskott. Då bör man inte så mycket hurra för sig själv, utan då måste vi respektera varandra. Jag vill också säga att det är självklart att vi kan komma att ha olika roller vid olika tillfällen. Men årets betänkande, som bl.a. handlar väldigt mycket om vapenexporten, följer ingalunda ett blockpolitiskt schema. Vpk är den hårdaste motståndaren till försäljning av vapen till andra länder, vilket framgår av betänkandet. I övrigt formerar sig partierna litet härs och tvärs. Så det är inget exempel på att man har fått en blockpolitisk uppdelning. Det tycker jag i och för sig kan vara bra. Sedan tycker jag inte som Birgit Friggebo och Nils Berndtson, att vi skall gå ifrån att redovisa alla ärenden i ett stort betänkande. Jag tror att det skapar större tyngd åt granskningsarbetet att vi samlar allt vi iakttagit i ett stort betänkande. Det kan någon gång behövas ett delbetänkande, men i stort sett tycker jag att vi skall följa den nuvarande ordningen. Vi måste dock komma ihåg att konstitutionsutskottet även har andra uppgifter än granskningen. Vi får inte slarva med grundlagarna, kommunallagstiftningen, kyrkolagstiftningen, presstödet, yttrandefriheten osv. Vi kan inte ägna oss bara åt granskningsarbetet. Jag vill uttala min glädje över att ha fått debattera många gånger med Nils Berndtson, som alltid på ett sakligt sätt tagit upp konstitutionella frågor. Detta är hans sista granskningsdebatt, och jag ber att få tacka för det goda samarbete som vi haft, även om vi naturligtvis ofta har kommit fram till olika bedömningar och haft olika åsikter.

Herr talman! Spaningarna efter Olof Palmes mördare pågår fortfarande. Dessa spaningar har varit föremål för ett antal utredningar. Åtskillig kritik har riktats mot det sätt varpå de skötts. KU granskade förra året spaningsverksamheten och särskilt regeringens roll. Socialdemokraterna i utskottet fann allt vara i sin ordning — som vanligt, frestas man säga. Vi förutsatte förra året att KU skulle fortsätta sin granskning. Så har inte skett. Endast moderata samlingspartiets representanter i utskottet har velat gå vidare. Vi har reserverat oss såväl i betänkandet som i utskottets protokoll för en fortsatt utredning och bl.a. krävt att Sten Wickbom, Claes Zeime och Ingvar Carlsson skulle utfrågas. Detta har förvägrats oss, trots att utskottet beslutade, och ordföranden lovade, att utfrågningar skulle ske. Taktiken har varit klar. Från moderat håll ville vi redan från början ha en parlamentarikerkommission. Men regeringen tvingade fram en juristkommission under ledning av dåvarande chefs-JO, Per-Erik Nilsson. Det innebar att parlamentarikerkommissionen — detta har vidimerats när vi haft kontakt med dess ordförande — tvangs vänta ett bra tag innan den kom i gång. Därigenom kunde socialdemokraterna i utskottet hävda att parlamentarikerkommissionen måste inväntas innan KU kunde behandla ärendet. Då fanns det på grund av tidsbrist ingen möjlighet för KU att göra annat än att i stort sett instämma i vad kommissionen hade sagt. Det handlade i praktiken om bara några dagar på grund av den, låt mig säga, förutsedda förseningen. Det är intressant att se hur vpk i utskottet traskar patrullo efter socialdemokraterna också i år. Förra året hade man inte ett ord av kritik utan friskrev tillsammans med socialdemokraterna helt regeringen från alla fel och misstag när det gällde mordutredningen. De borgerliga partierna riktade då gemensamt kritik men vpk räddade regeringen. Inte heller i år finns någon reservation från vpk, blott ett till intet förpliktigande särskilt yttrande. Det finns en betydande skillnad mellan den kritik som från vpk-håll offentligen riktats mot regeringen och hur vpk uppträder i konstitutionsutskottet. Där är vpk som så ofta annars socialdemokraternas svans. Var vpk som parti egentligen står i dessa frågor är det faktiskt svårt att få någon klarhet i med tanke på de olika ståndpunkter som intas. Den tolkning som måste göras av partiets officiella inställning genom avsaknaden av vpk-reservationer i år och föregående år är att vpk helt stöder regeringens version av vad som hänt. Herr talman! Nu riktade faktiskt den parlamentariska kommissionen enhälligt kritik mot regeringen och självfallet också mot andra. Utskottets majoritet instämmer pliktskyldigast i denna kritik. Men man gör inte något försök att tänka själv, att göra egna utredningar, att ta ett eget ansvar. Det är ett bekvämt sätt att komma ur en besvärlig situation. Men det är inte rakryggat. Spaningarna efter Olof Palmes baneman har på en rad sätt skötts klandervärt. Ansvaret för detta vilar ytterst på regeringen, på en svag justitieminister och på en auktoritär polischef. Det finns anledning till att instämma i mycket av den kritik som framförts i den parlamentariska utredningen, dock inte i allt. Den kritik som riktas mot åklagarna framstår som överdriven med tanke på det läge som de befann sig i, nonchalerade av Hans Holmér och utan stöd från regeringen. Herr talman! Egentligen upphör man aldrig att förvåna sig när det gäller handläggningen av spaningarna efter Olof Palmes mördare. Men uppgifterna att bokförläggare Ebbe Carlsson, med regeringens goda minne, har fått specialuppdrag av polisen att utföra vissa utredningar är ändå uppseendeväckande. Jag tillhör dem, herr talman, som gärna ser en privatisering av stora delar av den offentliga sektorn, men jag tycker nog att det är väl häftigt att börja med polisen genom att städsla Ebbe Carlsson. Först skall det sägas att det är av största vikt att Olof Palmes mördare grips. Därom är vi självfallet ense. Just därför är det viktigt att spaningarna bedrivs effektivt och under vedertagna former så att inte minst rättssäkerhetskraven tillgodoses. Härvidlag har vi dåliga erfarenheter, och stark kritik har riktats i sammanhanget. Så sätts Ebbe Carlsson in som polisens hemliga vapen. Herr Carlsson är inte obekant för konstitutionsutskottet. Han har varit inblandad i flera socialdemokratiska s.k. affärer, inte minst historien med den s.k. sjukhusspionen i Göteborg och anklagelserna mot socialdemokraterna för att hålla sig med en egen säkerhetstjänst. Om Ebbe Carlsson kan bidra till att Palmemordet klaras upp är vi självfallet tacksamma, men jag tillåter mig tvivla. I stället symboliserar affären Ebbe Carlsson en företeelse som vi blivit alltmer vana vid: kanaler vid sidan av de officiella, specialuppdrag, åsidosättande av normal handläggning, hemlighetsmakeri, en regering som inte vill säga vad den vet, utnyttjandet av pålitliga socialdemokratiska partivänner. Herr talman! Det är just denna typ av kontakter med regeringen som utskottet skall granska. Här är förklaringen till att KU:s ordförande varit så ivrig att under våren förhindra utfrågningar i ämnet. Men socialdemokraterna skall inte få styra utskottets granskning på det sätt som nu har skett. Hade moderaternas förslag om diverse utfrågningar på detta område kommit till stånd hade detta med Ebbe Carlsson och hans uppdrag i dag varit känt. Det hade varit föremål för en granskning. Det var naturligtvis inte utan orsak, herr talman, som vi så starkt drev på för att få utfrågningar på detta område. Det var ingen slump. Självfallet skall konstitutionsutskottet återkomma och granska affären. Vi måste få besked om vad regeringen har vetat, vad den medgivit, vilka hemliga handlingar som ställts till Ebbe Carlssons förfogande och mycket annat. Det är icke bara konstitutionsutskottets rätt utan det är, herr talman, också dess skyldighet.